Fru talman! Först vill jag säga till Allan Ekström att alla invandrare som finnsi Sverige, dvs. de som är hederliga medborgare, också är tacksamma för att de kriminella elementen bland dem straffas och utvisas. De är medvetna om att denna verksamhet är en belastning som indirekt drabbar alla invandrare. Men jag tror inte att den framställning som Allan Ekström gör hjälper just denna uppfattning. I sin framställning rör han sig med två begrepp, och hela den statistik han redovisar bygger på två begrepp. Dels är det begreppet ”utlänningar”, och det innefattar alla dem som under kort tid kan vistas i landet med turistvisum och alla dem som inbegrips i definitionen ”internationell brottslighet”. Dels rör han sig med begreppet ”invandrare”. Jag vet inte om det är en medveten sammankoppling eller aningslöshet som ligger bakom Allan Ekströms framställning. Men i vilket fall som helst anser jag att han i hederlighetens namn och för att just undanröja misstankarna mot de hederliga invandrare som finns och arbetar här i landet borde tala litet mer om vilka utlänningar det är som begår brott när han gör den statistiska framställningen. Är det utlänningar i allmänhet inkl. ”den internationella brottsligheten”, eller är det invandrare bosatta i Sverige? Fru talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 3 behandlas en rad förslag med anknytning till utlänningslagen, framställda av vpk-gruppen i en partimotion. Jag tar här upp och kommenterar utskottets behandling av dessa förslag i den ordning som de tas upp i betänkandet. Först gäller det frågan om den assyrisk/syrianska gruppens ställning och det beslut om särbehandling av denna grupp som regeringen fattade 1976. Detta var ett beslut tillkommet i panik, med rättsliga och praktiska konsekvenser, som man borde ha insett, men som man inte tog hänsyn till från regeringens sida. Vpk delar uppfattningen att de som tillhör den assyrisk/syrianska gruppen, som grupp betraktad, inte kan anses som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Däremot är det otvivelaktigt så, att det inom gruppen finns många som fyller kriterierna för flyktingskap, både från politisk och från humanitär utgångspunkt. Som utskottet redovisar har också en del av de assyrier/syrianer som på dessa grunder sökt uppehållstillstånd här i landet fått detta, medan andra har förpassats. Det problem som vi har velat peka på är att regeringens beslut från 1976 provocerade fram en behandling av den assyrisk/syrianska gruppen, vilket har inneburit att en objektiv och allsidig behandling av ärendena i många fall har åsidosatts. Vi hävdar således att det finns ett antal fall där assyrier/ syrianer har förpassats eller avvisats vid gränserna, när de rätteligen borde ha fått stanna här i landet. Vi hävdar också att orsaken till dessa felaktigheter står att finna i det förhastade regeringsbeslutet från 1976. Vi påstår inte att det är många som på detta sätt har förvägrats sin rätt, men bara det faktum att det har förekommit och att personer genom svenska myndigheters beslut har utsatts för livsfara, visar entydigt att 1976 års beslut måste upphävas. Jag vill i det här sammanhanget också göra ett annat påpekande. Det har hänt, och det gäller speciellt den assyrisk/syrianska gruppen, att barn och ungdomar har förpassats ur landet, utan att några som helst garantier har funnits för att de vid framkomsten har kunnat få ens elementär tillsyn och omvårdnad. De har således utsatts för uppenbara och stora risker. Detta sätt att behandla barn och ungdomar strider mot annan svensk lagstiftning, nämligen den barnavårdslagstiftning som skall garantera alla barn och ungdomar som vistas här i landet trygga och gynnsamma levnadsvillkor. Denna lagstiftning gör inga undantag på grund av nationalitet, utan det är vistelsen som är avgörande. Enligt min uppfattning strider det mot andan i den svenska barnavårdslagstiftningen att riskera barns och ungdomars trygghet och hälsa vid en förpassning ur landet. Visumtvånget vid turkiska medborgares inresa till Sverige utgör också en diskriminering som har skapat stora problem. Det står i dag klart att det inte finns några skäl att upprätthålla detta, och det bör därför avskaffas. I vad gäller frågan om att inrätta ett lokalkontor för FN:s flyktingkommissariat i Sverige kan jag med tillfredsställelse notera att man kan se fram emot en lösning på det problemet. Jag vill bara i det sammanhanget framhålla att det förefaller naturligt att ett sådant lokalkontor förläggs till Sverige som neutralt land och ett land som genom åren tagit emot många flyktingar. Även på ett par andra punkter har vpk:s ståndpunkter vunnit gehör i utskottet. Den ena gäller situationer där barn placeras i häkte. Det har under senare tid hänt flera mycket uppmärksammade sådana fall. Vad man nu kan säga är att man inte borde ha tillåtit det att gå så långt, innan man vidtog några åtgärder. Den andra punkten gäller polisens ansvar vid avlägsnandebeslut, där vpk:s ståndpunkter är att polisen har alltför stora befogenheter vid handläggningen av de enskilda fallen. En rättelse härvidlag, som utskottet aviserar, är naturligtvis välkommen, men inte tillräcklig. Vpk-motionen behandlas f. ö. mycket summariskt av utskottet. Man nöjer sig med att konstatera att det är samma krav som vi reste i samband med propositionen om den nya utlänningslagen. Det hade varit en fördel om utskottet handlagt sin uppgift litet mer seriöst och försökt att något studera utvecklingen på området för att utröna i vad mån det finns fog för den kritik som vpk riktar. Anledningen till att vi på nytt väckt motionen är nämligen att vi anser den nya utlänningslagen vara behäftad med oacceptabla brister. Nr 35 Utvecklingen har också visat att vi har rätt på den punkten. Det skulle vara möjligt för mig att räkna upp ett stort antal fall som visar dels att den nya utlänningslagen har undergrävt rättssäkerheten, dels att det i skydd av denna lag har utvecklats en praxis som undergräver Sveriges anseende som ett land med en generös och ur demokratisk synpunkt korrekt flyktingpolitik. Jag skall emellertid avstå från att göra en sådan uppräkning, eftersom jag nyligen i en interpellationsdebatt med invandrarministern hade tillfälle att göra utförliga exemplifieringar. I dagarna har vi emellertid i massmedia kunnat följa ett nytt fall, som tydligt och klart visar att det var ett misstag att avskaffa den s.k. återbrytningsrätten. Det handlar om en chilensk flykting, som efter regeringsbeslut skulle förpassas ur landet. Nya fakta kom i dagen, och fallet rönte stor offentlig uppmärksamhet. I det läget kan regeringen inte upphäva ett beslut som den fattat på uppenbart felaktiga och otillräckliga grunder, utan det hela är avhängigt av att polismyndigheten behagar återförvisa ärendet till invandrarverket för ny prövning. I det här fallet sker det nu en omprövning. Men man ställer sig oroligt frågan: Vad skulle ha hänt, om inte just den här personen hade haft vänner i Sverige, som förmått väcka uppmärksamhet för hans sak? Hade hans ärende ändå blivit omprövat? Jag tvivlar på det, och det finns många andra som tvivlar på det. Detta tvivel utgör en mycket allvarlig kritik mot rättssäkerheten vid handläggningen av flyktingärenden. Antalet ärenden om arbetsoch uppehållstillstånd som förs upp till regeringen för prövning har ökat mycket kraftigt under senare år. Detta orsakas av två förhållanden, dels det skärpta läget för de demokratiska krafterna på olika håll i världen, dels den påtagligt ökade restriktiviteten från svenska myndigheters sida. Enligt nyhetsutsändningarna i dag vill regeringen med ökningen av antalet ärenden som motiv helt avbörda sig handläggningen av dessa ärenden. Den vill således ta ytterligare ett steg i samma riktning efter upphävandet av återbrytningsrätten. Den samlade bilden av regeringens handlande blir allt klarare. Man vill försvåra möjligheterna för flyktingar att komma till Sverige. Men man vill inte att ansvaret för denna politik skall falla direkt på regeringen. Det finns benämningar för sådant handlande, benämningar som inte är hedersamma. Fru talman! Rätten till återbrytning bör på nytt införas i utlänningslagstiftningen. Vpk har i flera år krävt att rätten till offentligt biträde måste innefatta alla som påstår sig vara flyktingar och vid alla typer av avvisningar. Erfarenheter har visat att dessa fall till övervägande del är mycket grannlaga. Alltför många förhör och utredningar är summariska och utelämnar väsentliga fakta. Därför är misstagen i dessa ärenden vanliga. Det hör till ett rättssamhälles skyldigheter att upprätthålla sådana rutiner att vars och ens sak kan bli föremål för en rättvis bedömning. Det förutsätter att det alltid bör finnas tillgång till offentligt biträde i flyktingärenden. 139 Vi har också skarpt kritiserat systemet med nöjdförklaringar. Jag fick nyligen höra talas om ett fall, där ett äkta par med ett litet barn kom hit till Sverige från Chile. Polisen upplyste makarna på otillräckliga och felaktiga grunder att de inte skulle komma att få uppehållstillstånd. De såg då för sig en framtid som mycket väl kunde sluta i ett chilenskt koncentrationsläger. De fick också uppfattningen, att om de förklarade sig nöjda med avvisningen, skulle det finnas en möjlighet för deras lilla barn att få stanna i Sverige. Jag vet inte hur de kan ha fått denna uppfattning, men de fick den. Därefter har denna nöjdförklaring spelat en avgörande roll i ärendets handläggning. De faktiska omständigheterna var i detta fall sådana, att nöjdförklaringen avgavs under press, och en sådan handling bör inte tillmätas något som helst rättsligt värde. Det är i det sammanhanget ointressant om polismyndigheten ens var medveten om den press makarna var utsatt för. Nöjdförklaringen är ett exempel på hur en bestämmelse kan utformas utan hänsyn till de förhållanden som gäller för den som är föremål för bestämmelsen. Självfallet är det inte riksdagens mening att denna nöjdförklaring skall fungera som ett utpressningsmedel. När det praktiska utfallet visar sig vara sådant, är det därför riksdagens skyldighet att ändra på denna bestämmelse. Jag har tidigare vid flera tillfällen ansett mig tvingad att ta upp frågorna om anknytningsinvandring till debatt här i riksdagen. Skälet har varit de groteska konsekvenser som nuvarande lagstiftning och praxis har lett till. Människor tvingas kvar i ohållbara äktenskap. Det är snart omöjligt för människor som bor här i Sverige att etablera varaktiga förbindelser med människor från andra länder. Det har också visat sig vid de debatter vi haft här i riksdagen i frågan att ingen som gör anspråk på att besitta någon grad av sans och förnuft egentligen kan försvara nuvarande praxis på området. Människor som har både arbete och bostad här i landet och har haft det i åratal blir utkastade därför att ett äktenskap spricker. Kvinnor som lämnats ensamma med sina barn berövas hela sin sociala grund och utvisas till en synnerligen osäker framtid. Kan det verkligen vara så att riksdagen ställer sig bakom en politik som får sådana konsekvenser? Det är uppenbart att arbetsmarknadsutskottet har gjort det. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-motion 1980/81:1065.

Fru talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att Alexander Chrisopoulos delar min uppfattning, att det är till fördel för de lojala invandrarna, som utgör merparten av alla utlänningar, att inte bli identifierade med kriminella landsmän. Min statistik avser såväl invandrare för sig som utlänningar i en enda grupp. Jag försökte noggrant skilja på detta genom att tala å ena sidan om kyrkobokförda utlänningar — det var den första delen av min statistik — och å andra sidan om utlänningar i allmänhet som en särskild kategori.
Fru talman! Allan Ekström har rätt när han säger att invandrarna är angelägna om att den kriminalitet som bedrivs av utländska medborgare skall stoppas så fort som möjligt. Jag kan hänvisa till en konsekvent politik som drivs av olika invandrarorganisationer, vilka systematiskt arbetar mot sådan brottslighet.

Om man inte gör preciseringar så uppmuntrar man de rasistiska tendenser som finns f. ö. i samhället.

Fru talman! Vi socialdemokratiska ledamöter i utskottet har inte någon reservation till detta betänkande, men vi vill ändå göra ett par viktiga markeringar innan vi går till beslut. Den individuella prövningen av flyktingskap och politisk asyl har aktualiserats av Evert Svensson. Den frågan har engagerat människor över hela vårt land. Jag vet att denna frågas ursprungliga källa, särbehandlingen av assyrier/syrianer, har sårat många människors inneboende känsla för rättvisa och humanitet. De långa handläggningstiderna av tillståndsärenden och fängsligt förvar, särskilt förvaring av barn i avvaktan på verkställighet av utvisningsbeslut, är det ytterst angeläget att få ändring på. Dessa frågor får inte långhalas eller begravas i några mammututredningar, utan de måste snabbt behandlas, om Sverige i fortsättningen skall vara värdigt beteckningen ”landet med human flyktingpolitik”. Vi måste, enligt vår uppfattning, vara måna om denna policy. Den andra fråga som jag vill beröra med några ord är frågan om utvisning på grund av brott, som behandlas i detta betänkande. Vi socialdemokrater har fortfarande samma inställning i denna fråga som vi hade år 1980. Vi tar kraftigt avstånd från den internationella brottsligheten, som i allt högre grad söker sig till Sverige och drabbar både infödda svenskar och här i landet bosatta invandrare. Men eftersom lagen är endast ett år gammal har vi inte velat reservera oss, utan anser att regeringen måste följa utvecklingen noga och vidta erforderliga åtgärder. Jag vill ändå balansera all den dystra statistik som nämns i betänkandet med ett citat ur en artikel skriven av advokaten Hans Göran Franck. På frågan om invandrare är mer kriminella än svenskar svarar han: ”Nej, man kan verkligen inte säga att invandrarna är mer brottsliga än svenskarna. Det är visserligen riktigt att utländska medborgare är överrepresenterade i förhållande till sin andel av folkmängden. Men det finns så många faktorer som spelar in. Utlänningar blir sannolikt anmälda i betydligt större utsträckning än 141 svenskar. Det är också troligt att utlänningar inte sällan blir provocerade till våldsbrott genom trakasserier, mobbing, glåpord som ”svartskallar” med mera. Andra orsaker kan vara att arbetslösheten särskilt bland de unga är betydligt högre bland invandrarna, att de har en sämre utbildning, att de mest bor i storstadsområden där brottsfrekvensen är högre. Den svenska forskaren Britt Sveri har uttalat att det som är uppseendeväckande med invandrarnas brottslighet är att den inte är högre. Med tanke på deras sociala och kulturella underläge i Sverige är det anmärkningsvärt att de allra flesta sköter sig klanderfritt.

Alltså: 292 500 skötte sig, men de väcker ingen uppmärksamhet. Med detta vill jag ha sagt, att samtidigt som vi tar avstånd från organiserad kriminalitet, så är det viktigt att se de rätta relationerna och mekanismerna och förhindra uppkomsten av sådant som föder kriminalitet bland våra ungdomar och vuxna.

Fru talman! Det betänkande från arbetsmarknadsutskottet som vi behandlar nu och som tar upp ett antal motioner om utlänningslagen är enhälligt. Jag uppfattar den enhälligheten som ett uttryck för att det finns en god portion samstämmighet i Sveriges riksdag när det gäller hur utlänningsfrågor skall behandlas. Det tycker jag är värdefullt. Men självfallet finns det utrymme för olika uppfattningar i enskilda frågor, och det har också visat sig här i debatten. Jag skall kommentera några av de saker som förts fram i den. Först Allan Ekströms motion och anförande, som gäller utvisningsmöjligheterna. Jag skall inte gå in och diskutera de enskilda exempel som Allan Ekström tog upp — jag har inte förutsättningar att bedöma de enskilda fallen eller vilka motiv som kan ha funnits bakom de domar som redovisades. Det fordras naturligtvis en mera djupgående analys än vad man kan göra här från riksdagens talarstol för att riktigt kunna analysera dem. När man redovisar den typ av statistik som Allan Ekström förde fram tycker jag att det ändå är viktigt att betona det som också bl.a. Lahja Exner har betonat. Först och främst vill jag säga att trots allt är alltså 99 26 av alla invandrare i Sverige hederliga, laglydiga människor, och det är viktigt att vi inte här bidrar till att sprida någon uppfattning om att det skulle råda något annat förhållande än detta. Invandrare är över lag mycket hederliga och laglydiga människor. Men sedan finns det naturligtvis bland dem också brottslingar, och den andelen råkar vara något högre. Jag tror också att det, när man ser den här frågan i förhållande till den nu aktuella gränsen för utvisningsrätt, kan finnas anledning att fundera på hur stor andel av de grövre brottslingarna bland invandrarna som har bott i Sverige mer än tre år och berörs av förändringen. Jag vågar misstänka att Nr 35 ganska många av de här fallen gäller personer som har bott i Sverige kortare tid än tre år. Men oavsett allt detta är det helt klart att det råder en bred enighet om att utländska medborgare som begår grova brott i Sverige inte skall få stanna kvar här. Det finns alltså inga delade meningar på den punkten. Jag vill gärna anknyta litet grand till vad vi sade när vi införde nya regler 1980.

Organiserad brottslighet, där gärningsmännen systematiskt med olika metoder skaffar sig själva en ekonomisk vinning på enskildas eller på samhällets bekostnad, bör enligt kommittén också höra hit. Kommittén syftar på bl.a. ekonomiska brott såsom skatteoch gäldenärsbrott av allvarligare art. Även brottslighet som medför stora skadeeffekter, t.ex. grovt narkotikabrott och grov varusmuggling av narkotika, räknas in i samma kategori. Dessa allmänna bedömningar, som har lämnats oemotsagda av remissinstanser, framstår för mig”, säger föredragande statsrådet, ”i princip som välgrundade.” Det innebär att enligt vad föredragande statsrådet då sade och utskottet instämde i skall den här typen av grova brott föranleda utvisning ur Sverige även efter tre års vistelse här. Jag tänker inte nu efter bara ett år ge mig in på en bedömning, huruvida de intentioner som vi hade när lagändringen gjordes verkligen har fullföljts, men jag förutsätter naturligtvis att så är fallet. Dock är det givet att vi måste följa utvecklingen noggrant. Även det förutskickades av utskottet, då lagen antogs. Skulle det efter något längre tids erfarenhet än den vi nu har visa sig att lagtillämpningen inte är sådan som vi förutsatte att den skulle bli när vi stiftade lagen, får vi naturligtvis se till att lagen ändras. Alexander Chrisopoulos tog upp de krav som framförts i vpk-motionen. Han klagade över att utskottet hade avfärdat motionen litet summariskt. När det efter bara ett år återkommer identiskt likadana motionsyrkanden, må det väl vara förståeligt att utskottet inte upprepar hela den argumentation som användes för att avvisa yrkandena året innan. Vi måste också ta litet hänsyn till riksdagens arbetsförhållanden och inte ägna oss alltför mycket åt upprepanden vare sig i motioner, i utskottsarbetet eller i debatter här i kammaren. Därför, fru talman, tänker jag inte heller nu gå in på alla enskildheter i vpk:s motion utan hänvisa till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1980 och till den debatt som vi förde i kammaren i samband med behandlingen av det. Inte desto mindre måste jag ta upp vissa frågor, eftersom det uppenbarligen föreligger en del missförstånd. En sådan fråga gäller behandlingen i Sverige av gruppen assyrier/syrianer. 143 Det talas om att det förekommer något slags diskriminering och att man inte respekterar deras flyktingstatus. Det är så att även assyrier/syrianer som vill stanna i Sverige behandlas individuellt — deras situation prövas från fall till fall. Om de anför flyktingskäl för att de vill stanna i Sverige, prövas också det från fall till fall. Det är precis samma regler som gäller för dem när deras flyktingstatus prövas som för alla andra. Precis samma skäl för att få stanna i Sverige som flyktingar som gäller för andra grupper gäller också för dem. Det förekommer alltså ingen som helst skillnad i den principiella behandlingen av assyrier/syrianer när det gäller just frågan om de är politiska flyktingar i Genévekonventionens mening. Skillnaden ligger i en prövning om de skall få stanna av s.k. humanitära skäl. Det finns ingen ovillkorlig rätt att få stanna i Sverige av humanitära skäl. Vad som då gäller är att de får stanna i Sverige om det inte finns särskilda skäl emot. Därvid har det alltså sagts att man i och för sig kan anföra humanitära skäl för alla de assyrisk/syrianska invandrare som vill stanna i Sverige. Men det finns särskilda skäl emot att de allihopa skall få stanna, nämligen att vi inte har förutsättningar att ta hand om dem. Det är alltså den bedömning som har gjorts, och den är, skulle jag vilja säga, gjord helt enligt regelboken. De får stanna i den utsträckning som vi kan ta emot dem. Det är precis det som står i utlänningslagen när det gäller grupper eller människor som åberopar humanitära skäl. Det finns således ingen diskriminering av assyrier/syrianer när det gäller bedömningen av huruvida de kan betraktas som konventionsflyktingar. Alexander Chrisopoulos menade att det råder ett visumtvång för turkiska medborgare som vill invandra till Sverige. Det kan man i och för sig tycka. Jag vill bara konstatera att detta inte är något specifikt för Turkiet, utan visumtvång råder även i fråga om andra länder. Det finns en lång rad länder som vi svenskar måste ha visum till om vi vill besöka dem. Visum är alltså något som är ganska vanligt förekommande runt om i världen och ingenting som är specifikt för relationen Sverige-Turkiet. Jag tycker inte att man kan betrakta det som särskilt anmärkningsvärt. En annan fråga, där det tydligen också föreligger missförstånd, är återbrytningsrätten. Man får intrycket, när man hör Alexander Chrisopoulos och andra i debatten, att det faktum att återbrytningsrätten slopats innebär att personen mer eller mindre avhänts möjligheten att få nya skäl prövade. Men så är det ju inte. Vad som gäller är att polisen skall avgöra om det föreligger nya skäl. Det är alltså inte så som Alexander Chrisopoulos sade, att det handlar om huruvida polisen behagar återföra ett ärende till invandrarverket. Om det anförs skäl som inte har legat som underlag för tidigare beslut i en viss persons ärende, är polisen däremot skyldig att återförvisa ärendet till invandrarverket. Det finns alltså inte något utrymme för polisen att göra något slags skälighetsbedömning e. d. Om de skäl som den presumtive invandraren åberopar är nya, skall polisen helt enkelt kolla i handlingarna: Har de här skälen behandlats tidigare? I så fall går det inte att återförvisa ärendet. Men är det skäl som inte har behandlats tidigare i en invandrares ärende, är polismyndigheten skyldig att återförvisa ärendet till invandrarverket. Sedan Nr 35 kan det gå hela vägen upp till regeringen. Detta gör att jag hävdar att det även med borttagen återbrytningsrätt finns en betydande rättstrygghet. Har man nya skäl, får man sitt ärende prövat på nytt. Jag vill naturligtvis avvisa påståendet att regeringen är ute efter att försvåra för flyktingarna att komma till Sverige. Flyktingar i Gen&vekonventionens mening har en ovillkorlig rätt att komma till Sverige, och den rätten har ingen ifrågasatt. Det är helt klart att om någon organisatorisk ändring av prövningen genomförs, kommer man att se till att en hög grad av rättssäkerhet i alla fall tillgodoses. Men vad det rör sig om är naturligtvis att hitta så smidiga och framför allt så snabba vägar som möjligt, så att man undviker de för långa väntetider som vi har i dag. Det är detta som invandrarutredningen kommer att få se på. När det gäller Lahja Exners anförande kan jag konstatera att det inte råder några stora åsiktsskillnader oss emellan. I fråga om behandlingen av barn i utvisningsärenden tror jag att vi har precis samma uppfattning. Invandrarministern har också mycket klart markerat sin uppfattning. Vi hoppas att en lösning snabbt skall komma till stånd. De meningsskiljaktigheter som rådde 1980 angående utvisningsrätten kanske vi inte behöver ta upp nu igen. F. ö. har jag ju delvis berört dem i debatten med Allan Ekström. Avslutningsvis, fru talman, vill jag yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i sin helhet.

Fru talman! Jag skall börja med återbrytningsrätten. Pär Granstedt sade att polisen visst kan ompröva ett fall, om nya aspekter har tillkommit. Men om det i det land varifrån flyktingen kommit har skett en ändring av den politiska situationen som kräver en politisk bedömning, har alltså regeringen inga möjligheter att ompröva beslutet. Då överlämnar man alltså till polismyndigheten att på politiska grunder göra en bedömning och därefter fatta beslut av politisk karaktär, ett beslut som borde fattas av regeringen. Fru talman! Jag vill fästa utskottsledamöternas och regeringens uppmärksamhet på de faktiska förhållandena i dag. Det är ett för regeringen löjeväckande och pinsamt förhållande. Gång på gång tvingas regeringen ompröva tidigare fattade beslut om avvisning, efter det att fallen har kommit till allmänhetens kännedom med hjälp av massmedia. Det är ett förhållande som vittnar om att den allmänna rättsuppfattningen inte sammanfaller med vare sig utlänningslagstiftningen eller — och framför allt — med den praxis som tillämpas i dag på det här området. Man kan dra slutsatsen att flyktingansökningarnas rättvisa och allsidiga behandling är avhängig av den uppmärksamhet som massmedia kan väcka. Vidare kan man dra den slutsatsen att regeringen antingen grundat sina ställningstaganden när det gäller avvisning på summariska, felaktiga eller bristfälliga bedömningar, eller också kännetecknas den tillämpade praxisen av en restriktivitet som inte har täckning i lagstiftningen och som tjänar helt andra syften än att garantera en rättvis 145 behandling av asylsökande. I vilket fall som helst är situationen i dag pinsam för regeringen och undergräver tilltron till vår rättssäkerhet.
Fru talman! Pär Granstedts understrykande av att lagen bara gällt en kortare tid — ett påpekande som i och för sig är riktigt — har ingen större bärkraft. Det var detta som jag ville visa med mitt anförande och de rättsfall av högsta domstolen som jag redogjorde för. Kursen för rättstillämpningen har utstakats, och den uttagna kursen bör förhoppningsvis vara densamma oavsett hur många distansminuter man tillryggalägger, för att nu använda seglarspråk. En hänvisning till tidsfaktorn är, enligt min mening, följaktligen inget särskilt starkt argument.
Fru talman! Får jag först säga till Allan Ekström att jag kanske tycker att det är litet slarvigt av en jurist att med åberopande av ett par rättsfall hävda att kursen nu har blivit utlagd. Allan Ekström vet naturligtvis mycket bättre än jag att varje rättsfall i sig är unikt och att det finns en lång rad olika faktorer som ligger bakom domstolens bedömning. Jag har inte förutsättningar att bedöma alla faktorer som kan ha funnits i de här rättsfallen, men jag tror alltså inte att man kan göra det så enkelt för sig som att säga att bara därför att högsta domstolen har dömt på det här sättet har det blivit prejudikat för i stort sett alla kommande fall. Sedan till Alexander Chrisopoulos. Jag tycker att det verkar som om Alexander Chrisopoulos låter massmedia litet väl mycket färga uppfattningen. Det är nämligen inte så, att det enbart är fall som uppmärksammats av massmedia som på nytt har prövats av invandrarverket. Det råkar emellertid vara de fall som vi, som står utanför processen, känner bäst till. Men föreställningen att det bara är via Expressen och Aftonbladet som ett ärende kan återförvisas till invandrarverket är naturligtvis helt felaktig. Det är inte heller förekomsten av tidningsartiklar som avgör om ett ärende kommer tillbaka till invandrarverket. Avgörande är just om det finns nya skäl att åberopa. Jag vet att i ett par aktuella fall har den sökande just inför utvisningens verkställande återkommit med nya uppgifter om sin egen position, t. ex om sin aktivitet i det land som vederbörande kommer ifrån. Det är detta som är avgörande för om ärendet skall prövas på nytt och om det skall bli en ny utgång. Alexander Chrisopoulos sade att om det har skett en politisk förändring i landet är det en politisk prövning som skall göras. Den prövning som skall göras är huruvida förhållandena i landet har ändrats så att vederbörande riskerar att bli förföljd. Det är i och för sig ingen politisk prövning utan en prövning av den rättssituation som en viss person kan hamna i. Jag tror att polisen utan vidare kan bedöma om det har skett förändringar i det land som sökanden kommer ifrån, men sedan är det inte polisens sak att avgöra om de förändringarna är av den arten att vederbörande bör få stanna här i landet. Polisen skall bara konstatera att situationen inte är densamma, att det finns nya skäl i målet jämfört med när det tidigare prövades. Om polisen gör den Nr 35 bedömningen, är den sedan skyldig att överlämna ärendet till invandrarverket, och sedan är det invandrarverket och i sista hand regeringen som skall pröva om förändringarna är av den arten att personen bör få stanna. Äveni det exempel som Alexander Chrisopoulos tog upp kan jag alltså inte se annat än att polisen, om förändringarna verkligen är påtagliga, är skyldig att överlämna ärendet till invandrarverket för ny prövning. Talet om att det skulle vara fråga om en pinsam hantering som stämmer illa med svensk rättsuppfattning tror jag baseras på att Alexander Chrisopoulos uppfattning om denna hantering är alltför färgad av flitig läsning av kvällstidningar och flitigt tittande på TV. Det skulle kanske vara en god idé att studera invandrarverkets faktiska verksamhet och de ärenden som går genom invandrarverket. Då får man en mer realistisk bild av verkligheten.
Fru talman! Bedömningen av om den politiska situationen i det land som flyktingen kommer ifrån har ändrats så att en annan behandling av ärendet är befogad måste vara politisk. Men jag tänker inte uppehålla mig vidare vid detta — jag måste försöka bevisa att den nya lagstiftningen har ett visst syfte. Visumtvånget för turkiska medborgare är visserligen inte unikt, men det hindrar alla de turkiska medborgare som kunde tänka sig att söka politisk asyl i Sverige från att göra det. En annan punkt som jag vill ta upp är anknytningsinvandringen. Jag skulle vilja se den rättsliga instans i Sverige, den domstol i Sverige, som kunde acceptera skilsmässa som ett bevis på att äktenskapet är ett skenäktenskap. Men det gör alltså utlänningslagen. Jag anser att detta är skamligt. På punkt efter punkt ser man att den här lagstiftningen har ett bestämt syfte, nämligen dels att avskräcka utländska medborgare från att söka politisk asyl i Sverige, dels att få en så minimal invandring som möjligt utan hänsyn till invandrarnas rättssäkerhet.
Fru talman! Som något slags bevis för att vi försöker hindra folk att få asyli Sverige tycker jag att de här två exemplen var utomordentligt illa valda. Att visumtvånget skulle hindra turkiska medborgare att söka asyl i Sverige är fullständigt barockt. Man hindras inte att få asyl i Sverige för att man inte har visum. Man kan åka till Sverige utan att ha visum. Kommer man till en svensk gränspost, till en flygplats eller något sådant, och begär politisk asyl, kastas man inte ut för att man inte har visum. Jag förstår inte alls vad detta skulle ha med politiskt flyktingskap att göra. Detsamma gäller skilsmässa. Det är ju inte så att man kastas ut ur Sverige på grund av skilsmässa om man har politiskt flyktingskap. Detta med skilsmässa kommer in i ett helt annat sammanhang, nämligen när man har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av äktenskap. Om själva 147 äktenskapet är grunden för att man har rätt att vistas i Sverige och äktenskapet upplöses, då bortfaller grunden för att man skall få vistas i Sverige. Då får man alltså inte stanna kvar, om man inte kan åberopa andra skäl. Om man i det läget kan åberopa politiskt flyktingskap, så får ju det prövas. En skilsmässa kan alltså inte leda till att en politisk flykting förhindras att stanna i Sverige. Jag tycker att om Alexander Chrisopoulos skall försöka göra gällande att den svenska regeringen vill försvåra för flyktingar att komma till och stanna i Sverige, då måste han hitta något slags argument som har någonting med saken att göra.
Fru talman! När det gäller de turkiska medborgarnas möjligheter att komma till Sverige utan visum får jag upplysa Pär Granstedt om att man inte ens kan köpa flygbiljett från Turkiet om man inte har visum. Det borde Pär Granstedt vara medveten om. Nu skall vi inte blanda ihop anknytningsinvandring och flyktinginvandring — det är alltså två skilda saker. Den svenska lagstiftning som reglerar anknytningsinvandring säger att en utländsk medborgare som skall vistas hos eller sammanbo med en svensk medborgare — eller med en person som har rätt att vistas i landet — skall få provisoriskt uppehållsoch arbetstillstånd som skall förnyas var sjätte månad. Om äktenskapet upplöses inom två år — det står också att två år inte bör ses som en gräns utan som en allmän riktpunkt — skall den utländska medborgaren avvisas. Det sker inte på grund av det argument som Pär Granstedt framhåller — att den utländske medborgaren inte vidare har anknytning till landet — utan för att detta uppfattas som bevis för att äktenskapet har varit ett skenäktenskap. Invandrarministern har givit denna motivering upprepade gånger här i kammaren, både i interpellationsdebatter och i andra sammanhang. Nu måste vi fråga: Vilken motivering skall vi tro på? Skall vi tro på Pär Granstedts motivering, eller skall vi tro på den motivering som invandrarministern har angivit? Jag föredrar för min del att uppfatta invandrarministern som mer auktoritativ i detta ärende. Därför kan jag bara uppfatta Pär Granstedts motivering som en i hast tillkommen motivering för att ursäkta en rådande situation. Jag vill säga till Pär Granstedt: Jag skulle vilja se er behandla svenska medborgare på samma sätt. Jag skulle vilja se er behandla svenska medborgares skilsmässa som ett bevis för att äktenskapet har varit ett skenäktenskap. Men så kan ni göra så länge det är fråga om en utländsk medborgare, som ni syftar till att avvisa från landet så fort som möjligt, oavsett de dramatiska förhållanden som ett sådant beslut kan innebära.

Fru talman! Låt mig för klarhetens skull repetera något av vad som sades och skrevs av utskottet 1980, när man behandlade den nuvarande utlänningslagen. Då sade vi från utskottets sida att när det gäller kvinnor som förlorar sin anknytning till Sverige på grund av sprucket äktenskap eller avbrutet Nr 35 sammanboende, så är det naturligtvis mycket viktigt — och det gäller lika mycket i dag som när vi påpekade det på våren 1980 — att utvisning inte får ske utan noggrann prövning. Förekomsten av barn i familjen och de kulturella skillnader som kan finnas mellan kvinnans hemland och Sverige — alltså hur man betraktar en skilsmässa i kvinnans hemland - måste beaktas vid en sådan prövning.
Fru talman! Låt mig bara för klarhetens skull påpeka att det inte var jag som blandade ihop anknytningsinvandring och flyktinginvandring. Det var Alexander Chrisopoulos som tog upp det förhållandet att när ett äktenskap upplöses så upphör också rätten att stanna i Sverige som ett exempel på den flyktingfientliga politik regeringen skulle föra. Jag hävdar alltså fortfarande att den här regeringen inte för någon flyktingfientlig politik utan garanterar alla politiska flyktingar rätten att stanna i Sverige. Jag tycker att den praktiska erfarenheten mycket eftertryckligt visar att så är fallet.

Fru talman! Som ett led i de regionalpolitiska strävandena att utveckla näringslivet i Norrland och övriga delar av det allmänna stödområdet införde den socialdemokratiska regeringen år 1971 ett transportstöd. Den ansåg att det var en angelägen regionalpolitisk uppgift att i olika hänseenden ge näringslivet i Norrland och angränsande delar av stödområdet möjligheter att driva sin verksamhet under förutsättningar som var mer likartade dem som gällde för näringslivet i andra delar av landet. Detta skulle också gälla på transportområdet. Under årens lopp har transportstödet utvidgats i olika avseenden. Detta skapade till slut ett mycket svåröverskådligt och byråkratiskt system, t.ex. för beräkning av stödet. Med anledning av bl.a. krav från oss socialdemokrater fick transportrådet regeringens uppdrag att ytterligare belysa transportstödssystemets effekter och även undersöka möjligheterna till en förenklad administration. Detta resulterade också i en rapport, benämnd Transportstödet — ett sätt att göra Sverige rundare. Den utvärdering som transportrådet har gjort visar också att transportstödet av företagare i Norrland anses som en mycket viktig förutsättning för fortsatt industriell verksamhet. Av undersökningarna framgår också att företagen inom stödområdet för likartade produkter har väsentligt högre transportkostnader än vad som gäller för landet som helhet. För de stödberättigade varorna ärt.ex. de köpta transporttjänsternas andel av de totala kostnaderna drygt 100 90 högre i Norrbottens län än för landets företag i genomsnitt. Därför är det givetvis viktigt att sänka transportkostnaderna för att kunna likställa företagen i stödområdet med andra företag. För att skapa en långsiktig stabil sysselsättning inom stödområdet behövs alltså ett selektivt transportstöd som ett verksamt medel för att nå detta mål. Fru talman! Med hänsyn till vad jag nu har anfört vill jag starkt vända mig emot propositionsförslaget, som innebär att transportstödet kommer att minska mycket kraftigt. Det föreslås nu att stödet skall minska med mer än 50 milj.kr. Det innebär att det nuvarande stödet minskar med mer än en tredjedel. Detta föreslås i ett läge då man inom stödområdet har en — jag överdriver inte om jag säger fruktansvärt stor — arbetslöshet. I Norrbotten ligger den på närmare 8 26. Om man jämför med riket i övrigt, där arbetslösheten också är stor, finner man att den där ligger på ca 3 9. I Norrbotten är arbetslösheten alltså närmare tre gånger så stor som för riket i dess helhet. Det transportstöd som vi nu har kan betraktas som en liten regionalpolitisk insats i förhållande till andra stödformer, men det är en insats med mycket stor verkan.

Detta förslag kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Genomförs förslaget, innebär det — det är jag helt övertygad om — att många företag, främst i övre Norrland, som för sin existens är helt beroende av detta transportstöd och av att inga försämringar genomförs, kommer att få slå igen sin verksamhet, med ytterligare arbetslöshet som följd. Efter detta, fru talman, skall jag något kommentera de reservationer som vi socialdemokrater har fogat vid betänkandet. Den första reservationen gäller stödet till sågade trävaror, där det nu i propositionen föreslås att stödet ej längre skall utgå för trävaror i kustregionerna och vissa inlandskommuner i stödområdets södra del. Vi kan för vår del acceptera att detta tas bort för de stora sågverken utefter Norrlandskusten, eftersom dessa i princip inte har sämre konkurrensförutsättningar än sågverken i södra och mellersta Sverige. Det finns dock ett antal sågverk, bl.a. i Norrbottens kustregion, som arbetar under samma förutsättningar som inlandssågverken. De har höga transportkostnader, bl.a. till följd av nödvändigheten att skicka små sändningar. De kan inte få avtalsbundna transporter eller utnyttja billiga sjötransporter. De har ett allmänt dåligt geografiskt läge. Stora, om inte oöverstigliga problem kan alltså uppstå för dessa företag, om de utesluts från möjligheten att erhålla fortsatt transportstöd. Därför föreslår vi i vår reservation att regeringen vid avgränsningen av de områden för vilka stödet till sågade trävaror skall slopas undantar de sågverk i Norrbottens kustregion som arbetar under samma förutsättningar som inlandssågverken. Men det kan också finnas sågverk i andra delar av stödområdet som arbetar under samma förutsättningar, och då bör givetvis även de få fortsatt stöd. Därför föreslår vi att regeringen skyndsamt klarlägger om det finns sågverk i övriga delar av stödområdet som kan anses arbeta under samma förhållanden som de inlandssågverk som enligt propositionsförslaget skall få fortsatt stöd och de företag i Norrlands kustregion som berörs i vår motion. I avvaktan på regeringens ställningstagande, som bör redovisas för riksdagen, bör alltså fortsatt transportstöd kunna utgå till de företag som efter en preliminär bedömning kan komma i fråga för fortsatt stöd. Låt mig konstatera att det finns mindre sågverk med transportkostnader på mellan 100 000 och 200 000 kr. per år — ofta med avstånd över 50 mil — som i dag får transportstöd på mellan 40 000 och 70 000 kr. Det beloppet kan vara helt avgörande för om företaget skall kunna fortsätta sin verksamhet eller inte. Skulle vi följa regeringsförslaget, finns det sågverk efter Norrlandskusten som relativt omgående skulle tvingas upphöra med sin verksamhet, om inte fortsatt transportstöd skulle komma att utgå. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1. I reservation 2 kräver vi att uttransportstödet för järnoch stålprodukter även fortsättningsvis skall utgå. Även här har transportstödet stor betydelse för konkurrensförhållandena mellan järnoch stålverken i Norrbotten och Mellansverige. Jag skall nu inte närmare kommentera detta krav, eftersom Sten-Ove Sundström senare i debatten mer ingående kommer att redogöra för vårt ståndpunktstagande i detta avseende. Men jag vill ändå redan nu yrka bifall till reservation 2. Jag går därför över till reservation 3, som gäller transportstödets geografiska avgränsning och bidragsstorleken. Ett av de främsta skälen till att transportrådet fick i uppdrag att se över transportstödet var just behovet av förenklade bidragsregler. Transportrådet har också i sin utvärdering föreslagit flera förenklingar, som vi ansluter oss till. Ett borttagande av differentierade procentsatser är en viktig del. Dels blir transportstödet väsentligt enklare att hantera, dels blir det mera lätt att förstå. Ett företag som i södra eller mellersta Sverige skickar upp en vara till stödområdet behöver inte hålla reda på hur lång sträckan är och försöka differentiera med hänsyn till olika avståndsgrupper. Ett företag uppe i Norrland behöver på motsvarande sätt, när det skickar varor till övriga delar avlandet, inte särredovisa med hänsyn till olika avståndsgrupper. Var och en kan mycket lätt förstå vad detta betyder. Här behöver man bara summera ihop transportkostnaderna för de olika enhetliga varugrupperna, och därmed får man med en enkel multiplicering fram vad som kan erhållas i bidrag. Därför är det mycket anmärkningsvärt att kommunikationsministern helt frångår detta förslag och i stället föreslår ett svåröverskådligt och krångligt system med fem transportstödszoner indelade i olika avståndsklasser, som innebär att de problem som transportrådet pekat på i allt väsentligt kommer att kvarstå. Kommunikationsministern bibehåller alltså ett byråkratiskt system som han själv har föreslagit transportrådet att avskaffa. Men propositionens förslag till zonindelning och bidragssatser innebär också att stödet skärs ned med mer än 20 miljoner i förhållande till både nuvarande system och transportrådets förslag. En sådan kraftig begränsning av stödet till de regioner det är fråga om kan vi, som jag tidigare har sagt, inte på något sätt acceptera i ett läge där sysselsättningssituationen är så fruktansvärd som i dessa trakter. För vår del tillstyrker vi alltså transportrådets förslag i vad det avser zonindelning och bidragsstorlekar, med den modifieringen att bidrag med 50 96 skall utgå för transporter över 700 km till företag i inlandskommunerna i Norrbottens och Västerbottens län samt Strömsunds kommun i Jämtlands län, dvs. samma kommuner som ingår i transportstödzon 5 i regeringsförslaget.

Låt mig avslutningsvis konstatera att transportstödet är ett mycket effektivt regionalpolitiskt medel. Detta har även transportrådet kommit fram till i sin utredning. Därför är det för oss socialdemokrater helt omöjligt att acceptera de mycket kraftiga försämringar som regeringen nu föreslår, allra helst mot bakgrund av den mycket besvärliga sysselsättningssituation som föreligger i det här området.

Herr talman! Det nu gällande transportstödet till Norrland är utformat efter ingående utredningar och nogsam prövning. Redan vid 1978 80 års riksmöte fastställde nu gällande regler. Denna ganska ingående prövning står i bjärt kontrast till det som nu inträffar då regeringen i brådska lämnar ett förslag som innebär nya principer för stödet. Inte minst i Norrland spelar transportstödet en betydande roll för många företags ekonomi, och man har naturligtvis räknat med att få behålla detta stöd i sin långsiktiga planering och kalkylering. Genom att på detta sätt gång efter annan ändra stödets regler skapas svårigheter och ryckigheter inte minst för de små företagen. Den nu föreslagna ändringen är givetvis förestavad av regeringens svångremspolitik, och enligt beräkningar uppnås en anslagsminskning med 50 milj.kr. motsvarande i runt tal 30 96. F.n. är lägsta avståndet för stödet 15 mil. Vi vill från vårt parti har kvar detta. I detta sammanhang erinrar vi om att Norrbottendelegationen, som noga analyserade situationen i Norrbotten, föreslog 100 km, alltså 10 mil. Genom att ta bort stöd för transportavstånd under 25 mil och göra inskränkningar i antalet stödberättigade varor, t.ex. dagligvaror, och dessutom ändra den geografiska avgränsningen och bidragsstorleken åstadkommer man försämringar. Transportstödet är ett för statskassan billigt stöd som inneburit en stark konkurrenskraft för företagen inom stödområdet — detta är f.ö. en uppfattning som delas av transportrådet i en nyligen publicerad rapport (rapport 1981:9, ”Transportstödet — ett sätt att göra Sverige rundare”. En annan konsekvens som bl.a. betonats av handelskammaren i Västernorrland och Jämtland är att lokaliseringsbeslut som framstått som rationella, nu genom en ny kalkylsituation kan visa sig vara felaktiga. Risken finns då att samhällets kostnader i form av arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan överstiga de besparingar man till synes gör. Det är ju så att när ett företag skall lokaliseras till en ort har man med i bilden kostnaderna för frakter, och det gäller i mycket hög grad avlägsna platser som är i behov av lokaliseringsstöd. När nu detta stöd helt plötsligt rycks undan, riskerar hela kalkylen att spricka, och därmed kan det bli nya kostnader i form av arbetsmarknadspolitiska satsningar som då måste till i stället. Det är utan tvivel så att förslaget att undanta distributionstransporter av livsmedel gör att betydande negativa verkningar uppkommer för lokal och regional livsmedelsproduktion.

I bl.a. Västerbotten och övriga Norrlandslän har i samband med länsplanering och diskussion om regional utveckling frågan om trädgårdsodling och egen livsmedelsproduktion inom länen tilldragit sig stort intresse. Detta har uppmärksammats på många håll i Norrland. Man har lagt märke till att livsmedel som behövs i denna region ofta produceras söderut i avlägsna centra. Och man har då kommit underfund om att man i området mycket väl kan arbeta för en lokal och regional produktion. En försämring av stödet för livsmedelstransporter är knappast ägnad att underlätta en sådan utveckling. Sak samma gäller åtgärden för att höja lägsta gränsen, som jag nyss sade, för bidrag från 15 mil till 25 mil. Från vpk har vi motsatt oss den föreslagna ändringen i fråga om den geografiska avgränsningen. Vi föreslår i stället att stödet utvidgas att gälla även Hofors och Ockelbo kommuner i Gävleborgs län. Därmed upprepar vi tidigare förslag som vi framställt. Så några ord om regeringens förslag när det gäller att försämra studerandeoch pensionärsrabatterna vid statens järnvägar. Man beräknar att dessa resandekategorier genom ändrade biljettpriser skall bidraga med 60 milj.kr.år till en förbättring av SJ:s ekonomi. De berörda grupperna är utan tvivel att beteckna som inkomstsvaga, och reserabatterna för dem var ursprungligen mera socialt än kommersiellt betingade. Utan tvivel innebär de föreslagna höjningarna en klar försämring, som medför att en pensionär inte blir lika benägen att företa resor. I synnerhet gäller detta om man ser utvecklingen totalt för pensionärerna, med höjda priser och hyror, försämrade bostadsbidrag osv. liksom höjda avgifter för service av skilda slag. Man tittar mer och mer på slantarna. Stiger nu också biljettpriserna, så blir man naturligtvis fundersam. Resandet som tidigare omfattade kanske ett par resor per år inskränker sig till en eller måhända ingen resa alls. Den nu gällande förmånen har funnits under många år innan SJ började med sin s.k. lågprissatsning. Det är alltså fråga om en rabatt som nära nog traditionellt funnits vid järnvägen — långt innan rabatten infördes för vanliga resenärer. Vänsterpartiet kommunisterna har för sin del inte velat vara med på dessa försämringar. Vi anser att vårt land har råd att unna våra pensionärer denna förmån. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till vpk:s motion 62. Vi kommer att stödja de socialdemokratiska reservationerna 1 och 2, som är fogade till trafikutskottets betänkande nr 5. I andra hand stöder vi också socialdemokraternas reservation nr 3.

Herr talman! Det finns knappast någon fråga som det råder större enighet om än den som gäller behovet av att genom besparingar nedbringa vårt f. n. orimligt höga budgetunderskott. Att detta till stor del uppkommit genom Fälldinregeringens strävan att hålla sysselsättningen uppe är en förklaring, men det kan inte eliminera behovet av åtgärder för att minska underskottet. Många glömmer att sysselsättningspolitiken — trots den f. n. oacceptabelt höga arbetslösheten — varit framgångsrik. Under de första åtta månaderna i år hade vi ju inte mindre än 152 600 fler i arbete i genomsnitt per månad än samma månader 1976. Hade inte detta varit fallet skulle vi just nu ha haft lika hög arbetslöshet som i de socialdemokratiskt styrda länderna Danmark och Västtyskland! J sysselsättningspolitiken spelar de regionalpolitiska instrumenten en betydelsefull roll. I dag skall vi diskutera ett av dessa, nämligen transportstödet, ur den mindre angenäma aspekten: Hur uppnå besparingar på detta område, utan att tappa de regionaloch sysselsättningspolitiska målen ur sikte? Transportrådet har haft denna grannlaga uppgift, men jag måste tyvärr notera att man vid utarbetandet av sitt förslag missade konsekvenserna för nyss nämnda områden. Märkligt nog var det bara centerledamoten som reserverade sig mot förslaget. Socialdemokraterna, som högljutt brukar beskärma sig över de stora budgetunderskotten, är samtidigt lika energiska när det gäller att motsätta sig nödvändiga besparingar för att minska dem. Man bjuder därför över regeringen med drygt 25 miljoner i sina till trafikutskottets betänkande 1981/82:5 fogade reservationer. På en punkt är det dock glädjande att notera att socialdemokraterna bytt fot sedan man tog ställning i transportrådet. Transportrådet föreslog nämligen att nuvarande 50-procentiga stöd till transporter som är längre än 700 km skulle slopas. Regeringen ansåg att detta stöd hade stor regionalpolitisk betydelse för norra Norrland och för större delen av övriga Norrlands inland. Kommunikationsminister Elmstedt avdelade därför ca 6 miljoner för fortsatt 50-procentigt stöd till dessa mycket långa transporter, något som nu accepterats av socialdemokraterna i utskottet. Transportrådet liksom socialdemokraterna i utskottet förordade även att övriga avståndsgränser skulle upphöra. Men enligt min uppfattning hade man i sin strävan att uppnå förenklingar uppenbarligen inte alls beaktat de regionalpolitiska konsekvenserna av ett sådant förslag. Regeringen har därför även på denna punkt tvingats korrigera den föreslagna utformningen. Jämfört med nuvarande regler skulle transportrådets förslag ha inneburit i många fall mer än en tredubbling av nu utgående stöd för transporter upp till 400 km. Vad man tydligen förbisett är att transporter på dessa avstånd i större delen av Norrland bara berör norrländska orter. Transportrådet vill alltså fördubbla och i flertalet fall mer än tredubbla stödet till norrländska företag för att de inbördes skall konkurrera med varandra på den tyvärr alltför lilla norrländska hemmamarknaden. Detta ger ju inga nya jobb! Enligt regeringens och min uppfattning skall transportstödet primärt syfta till att öka Norrlandsföretagens konkurrenskraft på de större marknaderna i Sydsverige och allra helst i utlandet — egentligen instämde ju Olle Östrand i detta, men han drog inte de rätta konsekvenserna av det. Kommunikationsministern har därför föreslagit att man utöver 700 km-gränsen i Norrlands inland skall ha en gräns även vid 400 km. För transporter mellan 251 och 400 km skall transportstödet av nyss redovisade skäl bara utgå med 10 96. I södra delen av stödområdet blir stödet bara 10 20 även för de längre sträckorna. Resten av Norrland indelas i tre zoner med 20, 25 resp. 30 70 stöd till transporter över 400 km. Som jag nyss framhållit kommer det dessutom i norra Norrland och större delen av dess inland att finnas en 700 km-gräns, över vilken stödet utgår med 50 96 av transportkostnaden. Socialdemokraterna, som i sådana här sammanhang uppenbarligen har ganska gott om pengar, vill anvisa ytterligare drygt 20 miljoner för transportstöd. Men märkligt nog ställer man därvid upp på transportrådets förslag och vill därför öka stödet för transporter mellan 251 och 400 km från föreslagna 10 96 till 35 20 i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, till 25 70 i Västernorrlands län och i övrigt till 15 20. Detta kommer att ta i storleksordningen 15 miljoner i anspråk och leder i stort sett bara till ökad konkurrens norrländska företag emellan på den norrländska hemmamarknaden. I reservation 1 vill socialdemokraterna ha ett tillkännagivande med anledning av att transportstödet för sågade trävaror slopas i kustregionerna. Först vill jag erinra om att ett enigt transportråd — alltså även Olle Östrand — föreslagit denna åtgärd för att åstadkomma besparingar. Det är i dag inte möjligt att med bestämdhet uttala sig om vilka sågverk som kommer att drabbas av detta eller ej. Totalt rör det sig dock om en besparing på ca 18 miljoner. Jag vill gärna medge att det är tänkbart att denna av besparingsskäl så snabbt genomförda omläggning kan vålla problem för vissa företag. Jag hoppas dock att flertalet av dessa frågor skall kunna få en acceptabel lösning, när transportrådet skall fastställa den definitiva gränsdragningen för här ifrågavarande stödområde. Om det i undantagsfall skulle uppkomma problem för några sågverk på grund av det slopade transportstödet, så har kommunikationsministern försäkrat mig, att man inom departementet mycket noggrant skall följa denna fråga. Någon nedläggning skall inte behöva ifrågakomma på grund av nu aktuell omläggning av transportstödet. Jag kan naturligtvis inte ge några garantier mot nedläggningar av andra skäl, men ett slopande av transportstödet skall inte få innebära några nedläggningar av företag. Skulle problemen inte kunna lösas inom ramen för departementschefens befogenhet, avser man att snabbt återkomma till riksdagen med erforderliga förslag. I reservation 2 kräver socialdemokraterna att uttransportstödet för järnoch stålprodukter skall bibehållas. I vanliga fall vill ju socialdemokraterna gärna framställa sig så som antibyråkratikämpar, bl.a. när det gäller avståndsgränser för transportstöd. Hur kan man då kräva att vi skall fortsätta med den mest byråkratiska av alla stödformer, nämligen stödet till uttransport för järnoch stålvaror? Det har ju varit utomordentligt krångligt att avskilja vilka detaljer i en gemensam transport av stålprodukter som skall ha bidrag och vilka som inte skall ha det. Men reservationen är kanske en reflexhandling, eftersom man uppenbarligen har ambitionen från socialdemokratiskt håll att säga nej till så gott som varje besparingsförslag från regeringen. Även i detta fall var det dock så att Olle Östrand i transportrådet ställde sig bakom transportrådets förslag om ett slopande av transportstödet för dessa produkter. Jag vill också säga några ord med anledning av reservation 4 av moderaterna med krav på vissa ändringar beträffande investeringar i posthus m.m. Totalt sett är det knappast någon besparing som uppkommer om de finansieras med verkets egna driftmedel, dvs. med högre portouttag för detta ändamål. Dessutom måste i varje fall de större projekten underkastas en bedömning av såväl finansiella skäl som arbetsmarknadsskäl. I sammanhanget vill jag bara notera att regeringen f. n. utvärderar effekterna av de ändringar i fråga om finansieringen av posthus som riksdagen beslutade så sent som i våras. Jag vill också säga några ord beträffande vpk-motionerna och deras behandling. Vpk har alltså begärt att vi skulle ha kvar studerandeoch pensionärsrabatterna. Av bl.a. statsfinansiella skäl — det här betyder en besparing på 60 milj.kr. — har vi, och där hela utskottet är enigt, ansett att man måste godta de här ändringarna, som naturligtvis innebär vissa merkostnader för dessa grupper. Men dessa grupper har ändå förmånen att få resa även på de tider då andra lågprisresenärer inte får resa. Vpk har också krävt att distributionstransporter av dagliga livsmedel skulle få behålla sitt transportstöd. Detta är, som jag ser det, en felsyn. Det är tvärtom så att om man får transportstöd för den sortens varor så minskar de norrländska hemmaproducenternas konkurrenskraft. De som har längre vägar söderifrån har dyra transportkostnader. Det är alltså bättre att de företag som ligger utanför stödområdet inte får transportstöd. Bakom detta står utskottet enigt, just av detta skäl. Till sist några ord om vpk:s yrkande när det gäller transportstödet. Vpk anser att transportstödet skall vara kvar även på de kortare sträckorna, alltså på sträckor under 250 km. Jag har redan utförligt argumenterat för att stödet för dessa korta transporter bara blir ett stöd för att norrländska företag skall konkurrera ihjäl varandra på hemmamarknaden. Det kan inte vara ett vettigt sätt att använda pengar på, och det har inte heller utskottet tyckt. I övrigt har vpk ställt en rad ganska långtgående yrkanden, som man naturligtvis i ett annat statsfinansiellt läge kunde tycka vara befogade. Men i det budgetläge vi nu har syftar omläggningen till besparingar, medan vpk:s förslag tvärtom skulle leda till ökade kostnader och ett ökat budgetunderskott. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet 1981/82:5 på alla punkter och i konsekvens därmed avslag på de reservationer som fogats till betänkandet och på de motioner som behandlats av utskottet.

Herr talman! När nu några borgerliga regeringar försatt vårt land i denna mycket besvärliga ekonomiska situation måste vi spara på vissa områden — så långt kan vi vara överens. Men vi är inte överens om att man skall spara genom att dra in på det regionalpolitiska stödet, där transportstödet är en viktig del — allra helst i detta besvärliga sysselsättningsläge, som är helt fruktansvärt uppe i de län som är berörda. Rune Torwald säger att han har fört några privata samtal med kommunikationsministern och försäkrar att om vissa sågverk utefter Norrlandskusten kommer att drabbas, så kommer förhoppningsvis kommunikationsministern tillbaka med en proposition till riksdagen. Då hade det väl varit rejälare om Claes Elmstedt, som är kommunikationsminister, varit här vid detta tillfälle och gjort den deklaration som vi nu får höra i andra hand av Rune Torwald och som vi inte vet om den stämmer med verkligheten. Om jag först tar de sågverk efter kusten som enligt propositionen i fortsättningen inte skall ha stöd, är det fullt klart att de kommer att drabbas, och många av dem kommer att få slå igen. Jag kan ta ett exempel. Rolfs Såg & Hyvleri ABi Kalix är ett företag med ca 75 anställda som i dag får mellan 600 000 och 700 000 kr. om året i transportstöd. Det är ett mycket välskött företag. Om företaget inte får transportstöd i fortsättningen kommer det först och främst att slås ut från den svenska marknaden, eftersom 50 96 av omsättningen hänför sig till den marknaden. Men mycket sannolikt är att företaget kommer att slås ut helt. Det är ett exempel på vad som kommer att hända. Och eftersom nu Rune Torwald är så klar över att sådana företag skall räddas, så svara mig på frågan: Kommer det här sågverket, som är ett exempel, att få stöd i fortsättningen eller inte? Svara ja eller nej på den frågan! Sedan är det naturligtvis inte bara sågverk det gäller utan företag över huvud taget. Ni föreslår försämringar i storleksordningen 30 milj.kr. i förhållande till vårt förslag. Det kommer naturligtvis att få till följd att många andra företag än sågverk slås ut.

Herr talman! Det är tydligt att den här frågan väckt mycken diskussion i Norrland, och jag tycker att Rune Torwald — ja, hela utskottet — borde fortsätta samtalen med kommunikationsministern för att om möjligt rätta till vad som nu inträffar. Jag skall ta ett exempel. Det finns många företag som fått stöd av lokaliseringsmedel och byggts upp på en stödort. Då har man kalkylerat med transportstödet när man beräknat driftskostnaderna. Men så försvinner plötsligt det bidraget — och då blir kalkylen helt ny. Då blir frågan: Vad skall vi spara på, hur skall vi klara detta? Och då blir det fråga om personalminskningar eller kanske t.o.m. att det inte går att fortsätta verksamheten. NNEP har gjort vissa omläggningar genom att företaget kunde räkna med transportstöd. Produktionen av en viss sorts ost är t. ex till 90 92 förlagd till Ljusdal. Men om stödet till Ljusdal minskas med 15 26 är det klart att frågan aktualiseras om det går att ha kvar denna ordning. Man kan bli nödsakad att förlägga produktionsdelen till mer centralt belägna metropoler. Då får man en centralisering stället för en decentralisering! Det skall vi väl inte ha, Rune Torwald? Samma sak gäller — om jag håller mig till livsmedelssektorn, som vi aktualiserat — i Östersund. Dit har NNP förlagt 90 Zo av produktionen av Bregott, och sedan distribuerar man varorna ut över landet med hänsyn till att det utgår ett fraktstöd som är relativt hyggligt. Nu minskar detta fraktstöd i vissa relationer, och det kommer att leda till att man måste ompröva kalkylerna och tänka om. På samma sätt kan vi resonera när det gäller sågverken. Här är det mycket, mycket oklart — man måste göra en ny prövning. I Dorotea och Vilhelmina i Västerbotten och i Backe i Strömsunds kommun, där det finns sågar, får man enligt förslaget transportstöd med 50 96 vid transporter över 70 mil. Men sågen i Junsele, som ligger ett par mil ifrån den närmaste sågen i Strömsund, skall, uppger generaldirektören i transportrådet, räknas som en kustsåg och inte få något transportstöd alls, enligt det förslag som föreligger. På samma sätt är det med en rad andra sågverk av samma karaktär. Detta är orimligt. Jag tycker att Rune Torwald, som är en klok person, bör stå upp hä. och säga ifrån att det här var nog i vissa avseenden illa övertänkt, och vi måste tänka om.

Herr talman! Olle Östrand säger att även om det behövs besparingar, skall man i vart fall inte spara på transportstödet. Han motsäger sig själv. Faktum är att även socialdemokraterna har accepterat en besparing på ca 20 milj.kr., jämfört med nuvarande regler. Man kan ju inte säga att man inte vill vara med på några besparingar, samtidigt som man har gått med på drygt 20 milj.kr. i besparingar trots allt. Regeringens förslag innebär ett sparande som är betydligt större, sett per helår. Sedan vill Olle Östrand ha besked av mig om ett visst företag kommer att få transportstöd eller inte. Det beskedet är inte möjligt att ge, därför att varken jag eller Olle Östrand vet exakt var gränserna går. Samma gäller Sven Henricssons påstående att han av generaldirektören i transportrådet skulle ha fått ett besked om att gränsen skulle gå på ett visst sätt. Det har i varje fall inte ännu fattats några beslut av den arten. Det är ju möjligt att generaldirektören har en viss uppfattning, men gränserna måste väl först i varje fall fastställas av transportrådet, innan vi kan börja tala om dem. Jag kan litet grand hålla med Sven Henricsson när han säger att detta förslag kanske inte var i alla delar så väl genomtänkt när det gäller indragningen av stödet till sågade trävaror. Men det var ett beslut som fattades av ett enhälligt transportråd, inkluderande Olof Östrand. En sak vill jag dock ha sagt: Jag har fått klara försäkringar från kommunikationsministern att målsättningen för regeringens agerande i den här frågan är att inget sågverk skall behöva läggas ned på grund av det ändrade transportstödet i sig. Sven Henricsson frågar mig till sist hur det kommer att bli med Bregott. Ja, jag är själv litet osäker på den punkten. Det är likadant här, nämligen att transportrådet skall fastställa vilka produkter som skall anses hänförbara till dagliga livsmedel. Det står klart utsagt att mjölk och bröd tillhör dem, men i Övrigt skall även här transportrådet ange de definitiva begränsningarna. Jag vet att det har kommit upp frågor om huruvida vissa pepparkakstillverkare skulle drabbas av att transportstödet försvinner. I detta fall är det klarlagt att pepparkakor inte hänförs till dagliga livsmedel. Huruvida Bregott kommer att hänföras dit vet jag inte.

Herr talman! Ja, det är riktigt, Rune Torwald, att vi har gått med på besparingar i storleksordningen 20 milj.kr., men av de besparingarna berörs endast så belägna sågverk att transportstödet inte har någon betydelse. I andra fall har vi sagt nej. Jag kan konstatera att Rune Torwald inte kan svara vare sig ja eller nej på min fråga om sågen i Kalix. Men jag kan deklarera, Rune Torwald, att om vår reservation vinner gehör här i dag, så kommer bl.a. den här sågen att få fortsatt stöd. Det är en väsentlig skillnad. Jag återkommer till det privata samtal som Rune Torwald säger sig ha haft med kommunikationsministern. Om kommunikationsministern ärligt menade vad han då sade, skulle han naturligtvis nu har varit närvarande här i kammaren och gått upp i talarstolen och deklarerat hur det skall bli. Men jag ser ingen kommunikationsminister här. Sedan kan man naturligtvis dividera om transportstödszonerna och de olika procentsatserna. Men man kan naturligtvis inte hävda att stödet blir regionalpolitiskt effektivare med de procentsatser som ni föreslagit. Vårt förslag är ju mycket generösare — det är 21 milj.kr. generösare i det här avseendet. Det innebär givetvis att det generellt sett blir ett förbättrat stöd för företagen i de olika transportstödszonerna. En poäng med vårt förslag när det gäller procentsatserna är att det gynnar de mindre och medelstora företagen. Det är de mindre och medelstora företagen som har transportavstånd på för det mesta mellan 20 och 40 mil. Jag kan som exempel ta ett företag i Jämtland som har en omsättning på låt oss säga 6 milj.kr. och en transportkostnad på 3 26 av omsättningen, dvs. 180 000-200 000 kr. Enligt vårt förslag skulle det företaget få ett transportstöd på drygt 65 000 kr., om transportsträckan är 25-40 mil. Jämför man detta företag med ett företag i södra eller mellersta Sverige som har lika stor omsättning, finner man att transportkostnaderna för detta senare företag kan beräknas till ca 60 000 kr. Man förstår då lätt att det högre stödbeloppet behövs för Jämtlandsföretaget. Enligt regeringsförslaget får Jämtlandsföretaget bara 10 26 av transportkostnaden eller med andra ord 18 000 kr. Det högre beloppet i transportstöd kan vara helt avgörande för lönsamheten och därmed för företagets fortsatta existens. Man måste betänka vilka konsekvenser det kan få om ert förslag går igenom.

Herr talman! Rune Torwald försäkrar att inget företag skall behöva läggas ner till följd av de nu föreslagna ändringarna i transportstödet. Men jag kan inte se att utskottsbetänkandet innehåller någon sådan försäkran. Däremot finns det angivet i betänkandet hur stödet skall vara utformat. Det står också i betänkandet — det är alldeles riktigt, Rune Torwald — att den myndighet som regeringen bestämmer senare skall utforma de närmare detaljerna i fråga om vilket sortiment av varor som kommer att beröras och måhända även i fråga om gränserna. Är det rimligt att vi skall stå här och delegera en så viktig fråga till ett underorgan? Skall inte riksdagen få bestämma gränserna, så att vi fattar beslut med öppna ögon och vet vad som kommer att gälla? Vi bör väl veta att vi bestämmer att t.ex. Wallmarks såg i Kroksjön i Västerbotten skall få en försämring på en halv miljon kronor — det resultatet har länsstyrelsen i Västerbottens län kommit fram till — eller att Myckle såg skall förlora 84 000 kr., Hultdins i Malå 13 000 kr.

Herr talman! Olle Östrand påstår att han kan garantera att det aktuella sågverket får transportstöd vid ett bifall till reservationen. Det är märkligt, därför att det i reservationen står ”att regeringen vid avgränsningen av de områden för vilka stödet till sågade trävaror skall slopas bör undanta de sågverksföretag i Norrbottens kustregion ——-". Vidare heter det: ”Det bör ankomma på regeringen eller den myndighet som regeringen utser att i sådana fall medge fortsatt transportstöd.” Det är samma regering jag har kontaktat. Jag säger precis som jag sade till Sven Henricsson: Jag medger att kanske just den här saken inte var tillräckligt i detalj genomarbetad, och det är därför jag har ansett det nödvändigt att ta kontakt med regeringen för att försäkra mig om att man kommer att noggrant följa utvecklingen. Jag har inte sagt att ingen såg någonsin skall komma att nedläggas. Men jag har sagt att ingen såg skall behöva läggas ned bara därför att transportstödet har försvunnit. Sågverken kan ju ha bekymmer av helt andra skäl, men om det skulle vara transportstödet som så att säga knäcker ryggen, då skall regeringen se till att något sådant inte inträffar. Det rör sig trots allt om ganska små belopp i de allra flesta fall. Sedan säger Olle Östrand att socialdemokraterna bara accepterat att dra ned stödet för sågade trävaror. Nej, 20 miljoner är ju mer än vad hela neddragningen belöper sig på. Beloppet för neddragningen är bara 18 miljoner. Ni vill vidare inte bara att det skall göras vissa garderingar utan ni har också gått med på att man skall slopa det stöd som utgår när det gäller sträckor under 400 km och att man skall slopa stödet till livsmedelstransporter. Det är alltså sanningen. Jag tror inte att jag behöver tillägga något.

Herr talman! De minuter som jag har till mitt förfogande skall jag huvudsakligen ägna åt den del av transportstödet som nu föreslås bli slopad när det gäller järnoch stålvaror, alltså det s.k. uttransportstödet. Transportstödet i allmänhet infördes 1971 under den dåvarande socialdemokratiska regeringen, som ett led i att utveckla näringslivet i Norrland och för att minska de kostnadsmässiga olägenheter som följer med de stora avstånden till marknaderna i landets södra delar. Med andra ord har alltså transportstödet varit ett viktigt instrument för att skapa vad man brukar kalla ett rundare Sverige och därmed mildra konkurrensen som följer med de långa transporterna från t.ex. Norrbotten. Under de år som gått sedan stödet infördes har olika förslag diskuterats för att förbättra stödet och utveckla det till att t.ex. gälla också sjötransporter. Ett sådant stöd finns i vårt grannland Finland sedan lång tid tillbaka, och självfallet vore det önskvärt att ett liknande stöd kunde införas på sikt även i vårt land. Den andra delen av debatten kring transportstödet har gällt på vilket sätt man kan förbättra och förenkla administrationen för stödet. Det har gällt t.ex. sändningar som innehåller både bidragsberättigade och icke bidragsberättigade produkter. Nu har den borgerliga utskottsmajoriteten gjort det så enkelt för sig, att man föreslår att stödet för järnoch stålvaror avskaffas helt. Därmed kommer man naturligtvis ifrån de administrativa problemen med dessa sändningar. Dessutom påstår de borgerliga att transportstödet för dessa varor saknar betydelse ur lokaliseringssynpunkt. Det sistnämnda är ett tragiskt argument i dessa tider då det pågår en våldsam strukturomvandling inom järnoch stålbranschen i vårt land och då inte minst transportavstånden har en stor betydelse i den strukturomvandlingen. För järnverket i Luleå avskaffas med det här förslaget transportstödet för vissa profilprodukter inom avdelningen stålmanufaktur och Rollox. Självfallet innebär detta att konkurrensen gentemot producenter i andra delar av landet försämras, vilket i förlängningen kan resultera i att delar av produktionen kan ändras och omprövas med alla de konsekvenser som det kan få för sysselsättningen. Det gäller en region som har nästan tre gånger större arbetslöshet än vad som motsvarar genomsnittet i landet. Det skulle drabba ett företag som redan nu har varslat om att det kan bli tvunget att under det kommande året avskeda närmare 800 av de anställda. Förslaget att avskaffa uttransportstödet för järnoch stålvaror innebär alltså att ett företag i ett län som Norrbotten nu ges betydligt sämre möjligheter att hävda sig på marknaderna söderut. Det är beklagligt att tvingas notera att centern och folkpartiet nu går i första frontlinjen för att försämra företagandets villkor i landets norra delar, som är så utsatta i dessa svångremstider. I reservation nr 2 konstaterar vi socialdemokrater dels att transportrådet i sin utredning inte har föreslagit att denna del av stödet skall slopas, dels att fraktbidraget har betydelse för konkurrensförhållandena mellan järnoch stålverken i Norrbotten och i Mellansverige och att uttransportstödet därför bör bibehållas för järnoch stålprodukter. Mot bakgrund av alla de löften om förbättring av transportstödet som under de gångna åren föreslagits av de borgerliga borde det vara möjligt att i den kommande voteringen stödja de socialdemokratiska reservationerna. I hög grad gäller detta de borgerliga ledamöter som är från Norrbotten och som mycket väl känner till de problem som man brottas med inom sågverksindustrin och inte minst inom järnoch stålbranschen — ledamöter som dessutom har en mycket god kännedom om den katastrofala situation på arbetsmarknaden som råder i detta län.

Herr talman! Jag kan ha en viss förståelse för Sten-Ove Sundströms oro inför sysselsättningssituationen i Norrbotten, som förvisso inte är ljus. Å andra sidan måste man nog notera att betydelsen av transportstödet är helt försumbar i det här sammanhanget. Det är ju dess värre så, att de här företagen dras med årsunderskott i hundramiljonersklassen, under det att transportstödet bara rör sig om 5 milj.kr. Dessutom är stödet utomordentligt krångligt att tillämpa, eftersom — som jag tidigare sagt — transporterna är blandade. Klart vidareförädlade produkter får transportstöd. Det här gäller alltså sådana produkter som inte är förädlade. Jag vill bara slå fast vad som står i proposition nr 30 på s. 5: ”TPR har vidare föreslagit att kraven på vidareförädling skärps i förhållande till vad som nu tillämpas. Framför allt anses detta vara önskvärt vad gäller järnoch stålvaruindustrins produktion, t.ex. i fråga om graden av bearbetning av balk och profiler.” Litet längre ned står det: ”Uppdelningen av järnoch stålverkens produktion i bidragsresp. inte bidragsberättigade produkter innebär ett administrativt problem. Sändningarna innehåller normalt båda produktslagen. Då fraktbidraget till järnoch stålverken torde sakna betydelse från lokaliseringssynpunkt anser jag att uttransportstödet helt kan slopas för järnoch stålprodukter.” Det kan ju inte bli aktuellt att flytta stålverket på grund av att transportstödet försvinner.
Herr talman! Det räcker inte med att Rune Torwald har en viss förståelse för Norrbotten och för de områden som det här är tal om. Även om företaget och koncernen som sådan går med en ganska betydande förlust f. n., är det ju så att vid den strukturomvandling som pågår — där varje del av produktionen, varje avdelning och varje division ställs inför kostnadsberäkningarna— kan ju de miljoner som det är fråga om i detta sammanhang bli en utlösande faktor för flyttning eller förändring av just den här delen av produktionen. Man kanske lägger dem på andra delar inom koncernerna, och därmed får man en helt annan syn på produktionen i Norrbotten. Det är väldigt viktigt, mot bakgrund av alla sysselsättningstillfällen som vi vill värna om i Norrbotten, att man slår vakt om även den här sidan. I marginalen har dessa miljoner stor betydelse. Även om det innebär en administration som kostar en slant, är det värt att ha kvar stödet för att rädda de arbetstillfällen som finns i Norrbotten.
Herr talman! Det är naturligtvis både regeringens och min förhoppning att utformningen av stödet i stället skall leda till att man anstränger sig ytterligare i fråga om bearbetning och förädling, så att man på det sättet kan skapa bättre sysselsättning genom att få fram för marknaden mer attraktiva produkter.
Herr talman! Som jag sade i slutet av mitt senaste inlägg är detta stöd, med den situation som vi har på arbetsmarknaden i Norrbotten, mycket värt. Detta gäller inte minst de företag som producerar profiler. Med den lönsamhet som krävs balanserar de redan på marginalerna. Där har man i dag transportstöd, och det är angeläget att det stödet kan behållas i fortsättningen.

Herr talman! Vid trafikutskottets betänkande nr 5 är fogad en reservation av de moderata representanterna i utskottet. I vår ambition från moderat håll att i det ekonomiska klimat vari vi befinner oss på alla sätt göra ekonomiska åtstramningar föreslår vi vissa besparingsåtgärder under punkt 3, Posthus. Vi föreslår således att postverket skall ha regeringens tillstånd i varje enskilt fall där investeringarna överstiger 1 milj.kr. Denna prövning bör inriktas på att minska investeringsvolymen till vad som är alldeles nödvändigt av driftekonomiska skäl. Denna ordning bör tillämpas fr.o.m. den 1 januari 1982. Från moderat håll kan vi också med glädje konstatera att vår motion nr 12, som behandlas i samma betänkande, har tillstyrkts av ett enigt utskott. Det innebär inkomstförstärkningar med 39 milj.kr. per helår på trafiksäkerhetens område, och den summan kan då användas till behjärtansvärda insatser på trafiksäkerhetsverkets område, som kanske annars skulle drabbas av större nedskärningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen 4 och i övrigt till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Eftersom jag redan har kommenterat den här reservationen i mitt huvudanförande, nöjer jag mig med att understryka att utskottet för sin del har funnit att vi kanske först bör ta del av erfarenheterna av det beslut om en ändrad hanteringsordning för postverkets investeringar som vi tog i våras. Därför har vi funnit att vi f. n. inte kan tillstyrka motionen.
Herr talman! Det finns inte mycket mer att orda om detta. Vi är oense på den här punkten. Att vi från moderat håll har litet mera bråttom beror kanske på att vi tar problemet med den svenska ekonomin litet allvarligare än andra i denna kammare.

Herr talman! Det förslag till förändrat transportstöd som vi nu behandlar har sin grund i ett uppdrag till transportrådet att se över transportstödets effektivitet. Inriktningen skulle vara att åstadkomma begränsningar och omprioriteringar inom nuvarande kostnadsram. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord innebär en besparing på 50 milj.kr. I och för sig kan man, tycker jag, ifrågasätta besparingar när det gäller transportstödet, eftersom det är ett stöd som skall bidra till att ge någorlunda lika förutsättningar för företag i olika delar av vårt land. Att stödet kan behöva effektiviseras råder det inga delade meningar om, men det är viktigt att komma ihåg att ett företagit.ex. Norrbotten oftast måste söka sig utanför länets gränser för att nå en tillräckligt stor marknad. När det gäller transportstödet till sågade trävaror anser jag att man gått för snabbt fram när man, som statsrådet Elmstedt föreslår, tar bort stödet till företag i kustregionen. Men jag tycker det är bra att utskottsmajoriteten har slagit fast att de problem som kan uppstå för vissa sågverk i Norrbottens kustland och även för företag i andra län skall kunna lösas genom det föreslagna bemyndigandet för regeringen — eller den myndighet som regeringen utser — att avgränsa de områden för vilka stödet till sågade trävaror skall slopas. Jag ser det här som en möjlighet för regeringen att ta del av den problematik som finns för de mindre företagen och med den utgångspunkten utforma stödområdesgränsen så, att stödet till sågade trävaror bibehålls i den nordligaste kustregionen. Detta skall ske inom ramen för de angivna besparingarna, säger utskottet också. Låt mig konstatera att de flesta i dag anser att transportstödet fyller en viktig uppgift. Det har inte alltid varit på det viset. I ERN:s nyligen överlämnade betänkande om det regionalpolitiska stödets effekter sägs också att efterfrågan på transportstödet har ökat medan lokaliseringsstöd, sysselsättningsstöd och utbildningsstöd har efterfrågats i mindre grad. Därför anser jag att regeringen mycket noga bör följa utvecklingen och inte vara främmande för en förstärkning till förmån för transportstödet i förhållande till övriga regionalpolitiska stödformer. Låt mig sluta med att säga att jag är glad över profilen på det förslag som kommunikationsministern lagt fram och som vi fattar beslut om nu snart. Förslaget innebär att det högsta transportstödet, i linje med folkpartiregeringens förslag, fortfarande utgår i de mest utsatta inlandskommunerna, och det är positivt.

Herr talman! Tyvärr, Eva Winther, är det nog så att det inte hjälper vilka deklarationer Rune Torwald står här och gör i kommunikationsministerns ställe. Det är ju fråga om vad vi skall besluta i dag. När det gäller stödet till sågade trävaror har utskottet — trots litet luddiga skrivningar — klart tillstyrkt propositionen. Och propositionen i sin tur anger klart att det i fortsättningen inte skall utgå stöd till sågade trävaror i kustregionerna.

Men går man på vår reservation kommer de även i fortsättningen att erhålla transportstöd. Det är, som tidigare understrukits, väldigt viktigt att de här sågverken får stöd, för om de inte får detta kommer många av dem att slås ut. Inte bara i Norrbotten utan även i andra Norrlandslän. Det kommer att drabba sysselsättningen väldigt hårt just när sysselsättningssituationen är så fruktansvärd som den är i de här trakterna. Jag nämnde tidigare att arbetslösheten i Norrbotten är 8 26. Om jag inte missminner mig är det den högsta arbetslösheten under efterkrigstiden. I det läget vill ni på det här sättet försämra det regionalpolitiska stödet, där transportstödet är en mycket viktig del!
Herr talman! Jag är väldigt förvånad över att Eva Winther inte med ett ord nämnde någonting om avskaffandet av uttransportstödet för järnoch stålprodukter. Tvärtom avslutade hon sitt anförande med att tala om, att hon var glad över den profil det här förslaget har fått. I den situation vi har i Norrbotten med jättestora problem inte minst inom gruvoch stålbranscherna är varje arbetstillfälle av oerhört stor vikt. Som jag sade tidigare drabbar avskaffandet av det här stödet också ett antal arbetstillfällen på profilsidan inom järnoch stålverksområdet. Jag blir därför mycket konfunderad när Eva Winther inte alls berör den biten. Hon kan inte vara helt obekant med de problem som finns inom det området.
Herr talman! Jag tryggar mig inte, Olle Östrand, till Rune Torwalds deklarationer. Jag litar på utskottets deklaration, där man säger: ”De problem som enligt motionen” — man syftar alltså på den socialdemokratiska motionen — ”kan uppstå för vissa sågverk i Norrbottens kustland torde sannolikt kunna uppkomma även för företag i andra län. Enligt utskottets mening bör dock, inom ramen för de angivna besparingarna, sådana problem kunna lösas genom det föreslagna bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen utser att avgränsa de områden för vilka stödet till sågade trävaror skall slopas.” Det är detta jag stöder mig på. Men det är också intressant att Olle Östrand nu har ändrat uppfattning när det gäller sågade trävaror. Dessutom är den allra mest drabbade regionen i både Norrbotten och Västerbotten just inlandet. Där utgår fraktbidrag med 50 96, och det menar jag innebär en positiv profil; det kan jag säga till Sten-Ove Sundström. Jag var väl medveten om att jag skulle få tillfälle att deklarera min åsikt när det gäller uttransportstödet för järnoch stålvarorna, eftersom jag väntade mig att Sten-Ove Sundström skulle ta upp den frågan. Stödets utformning innebär en stimulans till vidareförädling, och det är någonting som vi vill ha i Norrbotten. Dessutom är, som Rune Torwald tidigare har sagt, just den delen av stödet väldigt byråkratisk. Därför finns det anledning att se över och förenkla just på det området.

Herr talman! Eva Winther säger att hon litar på utskottet i det här avseendet. Det skulle innebära att om utskottsmajoritetens förslag nu vinner gehör i kammaren, så kommer de sågverk som vi nu diskuterar att få fortsatt stöd. Jag vill passa på att läsa upp några rader ur utskottets hemställan. Där står bl.a. följande: a. godtar propositionens förslag i denna del”. — Propositionens förslag innebär att dessa kustsågverk i fortsättningen inte skall få något stöd. Jag nämnde ett sågverk tidigare i diskussionen. Jag kan nämna flera sågverk som nu hamnar i farozonen: ASSI:s sågverk i Seskarö med 110 anställda och B.A. Carlssons Såg & Hyvleri i Örarna i Luleå med 40 anställda. För ASSI:s sågverk i Seskarö betyder stödet i dag mellan 60 och 70 kr. per kubikmeter. Carlssons Såg & Hyvleri får i dag transportstöd med ungefär 200 000 kr. per år. Detta transportstöd är helt avgörande för sågverkens fortsatta existens. När det gäller de här sågverken är det riktigt att jag har suttit i transportrådet, där vi emellertid inte hade uppmärksammat de här förhållandena. Men den socialdemokratiska gruppen uppmärksammade det senare, och jag är inte sämre människa än att jag kan ändra uppfattning. Jag vill säga till Eva Winther att det viktiga för mig är att vi i dag inte fattar ett beslut som får katastrofala följder för många människor, sysselsatta i Norrlandslänen.
Herr talman! Till Eva Winther vill jag i första hand säga att det naturligtvis är viktigt att allt stöd får sådan utformning att det inte blir alltför byråkratiskt. Men när det gäller uttransportstödet för järnoch stålvaror är det alltså inte fråga om att se över stödet utan om att avskaffa det. Den viktiga skillnaden är att vi inte får chansen att se över stödet. Jag vill därefter ställa frågan till Eva Winther om hon ställer upp bakom att vi inte skall prioritera förädling av den här typen av produktion hemma i Norrbotten.
Herr talman! Jag vidhåller fortfarande, Olle Östrand, att man kommer att ta hänsyn till problematiken när man avgör avgränsningen av stödområdet. Jag förmodar att Olle Östrand borde ha känt lika varmt som i dag för de här företagen vid sitt tidigare beslut i transportrådet — de låg ju också då där de ligger nu. Sedan till Sten-Ove Sundström: Även transportstöd måste kunna omprövas och förändras. Det är det som förslaget nu är ett uttryck för, och utvecklingen skall följas mycket noga. Vad vi gör i en framtid är viktigt, och det är då viktigt att vi inte sparar på transportstödet utan snarare plussar på det och hellre minskar på någon annan regionalpolitisk stödform, som inte är så effektiv som vi skulle önska.

Herr talman! I måndags hade länsstyrelsens lekmannastyrelse i Västerbotten sammanträde. Där beslöt man att sammanställa ett antal exempel på hur regeringens förslag till ändringar i fraktstödet kommer att slå för små och medelstora länsföretag, där fraktstödet i många fall har varit och alltjämt är en nödvändighet för företagets konkurrensförutsättningar. Uppgifterna kommenteras i dag i tidningarna av företagare i Västerbotten. En företagare talar om ett dråpslag mot de mindre och medelstora sågverken i Norrland som satsar på en förädling av råvaran. Han, som är ägare till Wallmarks såg i Skellefteå, skulle genom regeringsförslaget mista 600 000 kr. i fraktstöd. Det var en helt enig länsstyrelse som ansåg att uppgifterna om vad regeringens förslag om försämrade fraktstöd kommer att innebära skulle ges länets riksdagsledamöter till känna. Och jag vill gärna fråga Rune Torwald varför han tror att moderater, centerpartister och folkpartister i länsstyrelsen i Västerbotten ansåg det nödvändigt att skriva till länets riksdagsmän. Jo, därför att de känner en enormt stor oro för vad det kommer att leda till, om ni om en stund voterar igenom regeringsförslagen. Länsstyrelsen har räknat fram hur medelstora sågverksföretag skulle drabbas. Så skulle t.ex. Martinsons Trä i Bygdsiljum förlora 830 000 kr., Brattby såg 634 000 kr., Nyåkers pepparkaksfabrik 187 000 kr.

Herr talman!

Vi sade i utskottet att regeringen borde föranstalta om ytterligare utredning då det gällde straffskyddet i fråga om spionageformer med politisk och ekonomisk inriktning. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande. En spioneribrottsutredning tillsattes. Dess arbete ligger till grund för den proposition som avlämnats efter föregående remissbehandling. Vi i utskottet är i stort sett eniga. Våra uppfattningar skiljer sig egentligen bara på en enda punkt. Men jag tror att det i det här sammanhanget förtjänar att omnämnas att vi från socialdemokratiskt håll väckt en motion, i vilken vi starkt kritiserat att förslaget om tagande av utländskt understöd återigen skulle införas i lagverket. Vidare uttalade vi att ”rikets försvar” hade utbytts mot ”totalförsvaret”. Tillkomsten av detta utbyte var något ganska säreget, eftersom utredningen aldrig haft tillfälle att yttra sig i frågan. Förslaget hade inte remissbehandlats. Uttrycket hade under departementsbehandlingen helt sonika utbytts mot ”totalförsvaret”. Men ”totalförsvaret” är ett väldigt vidsträckt begrepp. Det omfattar förutom det militära försvaret och civilförsvaret också det psykologiska försvaret, det ekonomiska försvaret och gruppen övrigt totalförsvar. I den gruppen ingår bl.a. polisverksamheten och hälsooch sjukvården. Det ekonomiska försvaret innefattar i sin tur sådana viktiga områden som livsmedelsförsörjningen, industriproduktionen, energiförsörjningen och transporterna. Detta förslag hade alltså tillkommit under departementsförhandlingen. Från socialdemokratiskt håll redovisade vi ingen bestämd åsikt i vår motion. Vi sade att det var möjligt att man skulle kunna godta att området för brottet spioneri utsträcks till att gälla totalförsvaret, men vi ville inte ta ställning till detta innan man hade gjort en närmare analys. Vi sade att vi på den punkten skulle kräva ett remissförfarande i samband med utskottsbehandlingen. Vi blev självfallet glada — och jag vill tillfoga: inte speciellt förvånade — när utskottet i övrigt omedelbart ställde sig bakom kravet. Jag vill i det sammanhanget säga att jag tycker att vi från oppositionshåll någon gång också kan peka på den noggrannhet och önskan att få alla punkter belysta som ligger bakom de ställningstaganden som justitieutskottet så småningom kommer fram till. Vi har nu ställt oss bakom utbytet av orden ”rikets försvar” mot ”totalförsvaret”. Det var en stor och bred remissbehandling, och det blev alldeles klart uttalat från tunga remissinstanser att man tycker som 175 beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, att ändringen av spioneribestämmelsen endast är ett klargörande och en anpassning till rådande nomenklatur. Jag har velat trycka på detta, eftersom vi liksom säkert många andra före oss trodde att ändringen skulle innebära en utvidgning av tillämpningsområdet för bestämmelsen. Så är alltså inte fallet. Detta framgår klart av utskottets skrivning, men jag tycker att det bör nämnas här i kammaren. Vi har emellertid till justitieutskottets betänkande nr 8 fogat en reservation, där vi mycket klart tar avstånd från återinförandet av straffbestämmelsen om tagande av utländskt understöd. Vi har tidigare haft en sådan bestämmelse i brottsbalkens 19 kap. 13 §, innebärande förbud mot att ta emot utländskt understöd för att bedriva politisk propaganda. Denna bestämmelse togs bort 1978. Man kunde göra detta på rent principiella grunder. Dåvarande departementschefen sade att även om bestämmelsen kunde ha en viss preventiv funktion, så var det kraftigast avhållande momentet dock risken för att det utländska understödet kom till allmän kännedom. Det viktigaste remediet mot propagandaverksamhet, sade statsrådet Geijer vidare, var upplysning och offentlig diskussion. Ett avskaffande av straffbestämmelsen skulle dessutom inte innebära att alla bidrag från utlandet till propaganda här i landet blev tillåtna. Bl. a. kunde ett sådant bidrag utgöra ett led i en straffbar företeelse eller stämpling till högförräderi eller annat brott mot rikets säkerhet. Spioneribrottskommittén fick i uppgift att närmare överväga hur bristen på lagparagraf i det här avseendet skulle verka och om det fanns någon anledning att ta annan ställning. Det kan inom parentes nämnas att fram till dess att den bestämmelse som gällde togs bort hade den endast åberopats i ett enda fall under modern tid. Man diskuterade den här frågan ingående i spioneribrottskommittén, och kommitténs majoritet kom till samma uppfattning som riksdagen hade gjort 1976 då bestämmelsen togs bort. Ändå ansåg dåvarande chefen för justitiedepartementet att det är motiverat att införa denna bestämmelse, låt vara i inte fullt så vidsträckt omfattning som tidigare. Det har alltså skett mot majoritetsuppfattningen i spioneribrottskommittén. Det har skett trots att lagrådet var strängt kritiskt mot de här tankarna.

Kommer utredningsverksamheten — — — till allmän kännedom utan att den leder till fällande dom, motverkar den — —— närmast sitt syfte, eftersom de då framstår som orättvist förföljda.

Vi 25 november 1981 anser inte att vi skall utsätta oss för risk för att spaning och förundersökning inleds mot politiska organisationer, tidningar och tidskrifter. Vi yrkar mycket bestämt på att förslaget när det gäller 19 kap. 13 och 16 §§ avslås av riksdagen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen.